Herr talman! Herr Sundin har i två inlägg, närmast i anslutning till mitt första anförande, varit mycket ivrig att betona att socialdemokraterna och högern är så väldigt goda vänner när det gäller u-hjälpen. Därefter har huvuddelen av debatten kommit att handla om meningsmotsättningar mellan å ena sidan socialdemokraterna och å andra sidan de tre borgerliga partierna i fråga om invensteringsgarantier. Men om det nu skulle vara så att socialdemokra terna och högern är goda vänner, då är ju inte det ett problem för oss, det är ett problem för herr Sundins parti. Socialdemokraterna kan klara sig utan högern i denna fråga, men centern och folkpartiet kan inte klara sig utan högern. Om ni tänker ta makten i det här landet, då blir det er huvudvärk att komma överens med högern om u-hjälpen. Sedan blev jag mycket nyfiken på herr Sundins vädjan om ytterligare samordning av u-hjälpen under ett departement. Denna vädjan kommer efter en lång debatt, där mittenpartierna säger ungefär det att handelspolitiken i framtiden kommer att spela en mycket större roll i biståndspolitiken än nu. Menar man alltså att samordningen skall ske inom handelsdepartementet? Man tänker sig väl ändå inte att handelspolitiken skall överföras från handelsdepartementet till något annat departement. Det blir alltmer komplicerat ju längre vi talar om det. Det är onekligen en komplicerad materia, men man behöver ju inte göra den värre.

Herr talman! Herr Björk är trevlig. Jag sade i mitt tidigare inlägg att utvecklingshjälpen även har att göra med vår utrikespolitik — det är synd att vi inte har hans excellens utrikesministern här. Det är nämligen faktiskt så — det kan vi aldrig komma ifrån — och därför bör det ske en samordning. Sedan vill jag, herr talman, mycket kortfattat säga, att jag inte har någonting emot att högern och socialdemokraterna blir vänner i denna fråga. Man kan väl mötas i samförstånd över de partipolitiska gränslinjerna, och det har högern och socialdemokraterna här gjort under dessa år.

Herr talman! I statsutskottets utlåtande nr 128, 89 sidor och 19 reserva tioner, ligger nu programmet för Sveriges hjälp till u-länderna för fem å sju år framåt, och inom den :ramen. måste vi i dag göra våra preciseringar på de olika punkter där meningarna är delade. Ty utanför utlåtandet' finns tyvärr inget realpolitiskt alternativ: som kan påskynda ökningstakten i biståndet. Den studentopinion som i dag protesterar på riksdagshustrappan och som krävt en bordläggning av u-programfrågan för en ny och: generösare behandling må hoppas på en annan, på en yngre och progressivare riksdagsmajoritet efter höstvalen. Men den får nog vänta förgäves på en snar omvändelse av landets finansminister — dennes namn må vara Sträng eller Holmberg nästa år eller vara hämtat ur det politiska mittenlägret.

En så brant ökning av u-hjälpen att enprocentmålet nås före 1960-talets utgång så att vid pass 1500 miljoner kronor i bistånd skulle anslås för budgetåret 1969/70, kan bara ske genom skattehöjningar som inget politiskt parti vågar ställa i utsikt för närvarande. Säg gärna att detta är en tvångströja av kortsynthet som politikerna självmant har låst sin rörelsefrihet i. En del av oss även inom detta hus upplever det på det sättet. Den internationella solidariteten borde ha haft en helt annan prioritet. Men som det nu faktiskt är måste politikerna ändå hålla fast vid sin grundregel — att inte besluta utgifter utan att se till att det finns inkomster att betala med.

Ungdomen som protesterar mot för små anslag till u-hjälpen har lyckligtvis inte på samma sätt skurit av sambandet mellan analys och handling. Den vill handling för att åtminstone försöka förebygga en katastrof i den framtid som borde bli deras och då vi, dagens politiker, redan är skuggor. Och den är beredd att betala för detta. även om de unga som håller på med sin utbildning inte betalar skatt, vilket en och annan klumpig politiker har påmint om för att stämma ner tonen och kraven på ökade u-hjälpsanslag, så kommer de att få betala fullt ut för vad vi beslutar eller rättare sagt inte beslutar. De får betala med en mörknande framtid, medan den tjusnande framtiden försvinner med studentsången och studentexamen. Jag vet att jag här talar i mindre vanliga ordalag, som kan verka bryska på somliga av':dem som lyssnar. Men just nu, när riksdagen skall besluta om den svenska u-landshjälpen och dess utveckling under.

Vem vågar säga att denna klyfta inte plötsligt kan bli oroande även i vårt land? "fy den nuvarande epidemin av demonstrationer och proteströrelser låter inte hejda sig av passkontrollen. Den växlar ansikte och föremål: Vietnam, Rhode sia, Black Power, anti-kärnvapen eller u-hjälp. Ömsom är protesterna allvarsamma och moraliskt betingade, lik den som nu pågår värdigt och gripande runt riksdagshuset, ömsom är det förvildade grupper som slår blint omkring sig, de vet knappast mot vad. Men bakom alla skiftande syften och paroller ligger ytterst och gemensamt revolten mot det etablerade samhället i det rika västerlandet som genom sin egoism sätter framtiden — de ungas framtid — på spel. Om vi inte förnimmer dessa signaler i tiden kommer kanske de unga överallt — inte bara i Frankrike — att göra som Dagens Nyheter så målande beskrev det i ett referat häromdagen från studentupploppen i Paris: Riva filten av de slumrande politikerna så att de huttrande i den nya gryningen måste lova nästan allt! I Sverige har dock Gunnar Sträng alltjämt läget under kontroll — vem trodde något annat! Varken han eller oppositionspartierna vill lova mera än de kan hålla: inte större anslag än vad inkomster eller besparingsmöjligheter medger. Jag återkommer nu till denna centrala princip i min värdering av de två al ternativ som föreligger till höjning av u-hjälpsanslaget för nästa budgetår. Skillnaden är 100 miljoner kronor på utgiftssidan, men inkomstsidan ser i dag likadan ut för båda alternativen. Jag vill inte sälla mig till dem som i mittenpartiernas reservation 3 a i vad avser anslagsökningen för nästa budgetår ser ett typiskt politiskt överbud. Jag håller förslagsställarna räkning för att de tidigare under riksdagen föreslog en höjning av spritoch tobaksskatterna utöver vad regeringen förordat i syfte att få medel till ökad u-hjälp, och jag kan för min del inte upptäcka något publikfrieri i det fallet.

Därnäst röstade jag för 4:50 — statskassan behöver förstärkas om u-hjälpen skall få mer längre fram. Men då ville inte nykteristerna vara med längre, liksom mittenpartierna tidigare hade försmått att stödja dem. Resultatet av den splittringen blev förstås de 3 kronor som Gunnar Sträng ville. Att anknytningen mellan sprit och uhjälp skulle vara »en olycklig hopkoppling, som u-hjälpens ärliga förespråkare egentligen inte har någonting till övers för», som finansministern uttryckte det i andra kammaren, är det väl ingen som tar riktigt på allvar. Redan den romerske kejsaren Vespasianus, som lade skatt på de offentliga bekvämlighetsinrättningarna i Rom, lärde sin son att »pengar luktar inte». Kan vi betala till exempel folkpensioner och sjukvård med vad vi dricker ihop till staten, kan vi också betala vår tribut till fattigländerna med en del av sådana medel.

En utjämnande effekt kunde uppnås, menade vi, om man anknyter anslagshöjningarna direkt till den snabbt växande bruttonationalprodukten i stället för att räkna dem i procent på det tidigare anslaget. Olägenheten av jämna, genomsnittliga 25-procentiga ökningar som växer till stora absoluta tal, att justeras då och då efter prisnivån, kan bara överträffas av olägenheten att fixera beloppet för dem årliga anslagsökningen i kronor, såsom mittenpartierna föreslår. Fler än jag har funderat över hur 235 miljoner kronor mér om året skulle kunna föra oss fram till enprocentmålet på fyra budgetår plus 200 miljoner kronor startåret — mittenpartiernas förslag alltså — om man tar hänsyn till penningvärdeförändringen.

Nu säger man visserligen i denna reservation rent allmänt, att korrigeringar bör ske under perioden med hänsyn till prisförändringar och konjunkturer. Men det faktum, att enbart skillnaden mellan 1966 73 och dess inverkan på bruttonationalprodukten sanno likt betyder: en skillnad på ett par hundra miljoner kronor i u-hjälpsanslag, framgår ju inte alls. Ändå är detta en av de punkter, som i realiteten krymper tvåårsgapet mellan mittenpartiernas och regeringens tidsplaner för enprocentmålet så pass mycket, att jag vill ifrågasätta om dessa skarpt markerade partipolitiska alternativ om en procent under budgetåret då eller då egentligen har - något sakligt berättigande.

Herr talman! Jag vill bara anföra några ord med anledning av fru Lindströms beklagande av att utskottsutlåtandet innehåller så många reservationer och därmed kan ge ett intryck av större meningsskiljaktigheter än vad som faktiskt föreligger. Jag är helt ense med henne om att det finns en fundamental enighet mellan de demokratiska partierna i alla väsentliga frågor på detta område och även att det är utomordentligt tveksamt om mittenpartiernas alternativ i realiteten garanterar någon snabbare framstegstakt än regeringsalternativet. Men det är ett par omständigheter, som har bidragit till denna situation. För det första gjordes vid förra årets utskottsbehandling allvarliga och långvariga försök att komma fram till gemensamma skrivningar även i centrala frågor. Dessa ansträngningar spräcktes i sista stund genom mittenpartiernas agerande. Det är rätt naturligt att man inte från något partis sida i år var benägen att upprepa dessa ansträngningar med risk för ett liknande negativt resultat. För det andra måste det uppriktigt sägas, att den omständigheten att propositionen kom sent och att avdelningen hade mycket begränsad tid på sig bidrog till svårigheterna att fila fram gemensamma skrivningar. Därtill kommer naturligtvis, att det redan på ett tidigt stadium var uppenbart att vissa krafter var inställda på att till varje pris få fram vissa särmeningar. Kammarens ledamöter torde behöva använda förstoringsglas för att upptäcka den reella skillnaden mellan utskottsmajoritetens och reservanternas skrivningar i fråga om Zambia. Där var det helt enkelt så, att vissa krafter skulle ha en separat reservation. Mot detta var ingenting att göra. Det var likaså alldeles klart att högern helt oberoende av vilka upplysningar man fick om familjeplaneringen var inställd på att yrka på ett familjeplaneringsinstitut, eftersom det nu råkade vara en idé, som herr Yngve Holmberg har förälskat sig i. Vad beträffar fru Lindströms plädering för matching contributions tycker jag nog, att utskottet har varit tämligen välvilligt. Hon förefaller inte ha observerat vårt enhälliga påpekande, att det kan medföra vissa risker för störningar av planeringen på andra biståndsområden — kastningar som inte är till glädje för biståndsarbetet i stort. Vad gäller livsmedelsfonden — reservation 11 b — så undrar jag om inte fru Lindström litet grand har missförstått situationen. Hon tycks tro att yrkandet gäller en fortsatt och snabbare uppbyggnad av redan existerande program på detta område. Vad utskottsmajoriteten opponerat mot har varit tanken att skapa en ny fond vid sidan av redan existerande program, och där finns verkligen mycket allvarliga och tungt vägande invändningar. Däremot råder ju allmän enighet om att man skall fortsätta ansträngningarna inom ramen för de program som nu existerar i FN:s regi.

Herr talman! Herr Björk menade att matching contributions kunde få icke önskvärda konsekvenser med kastningar i anslagen från år till år, som inte skulle kunna förutses under budgetplaneringsskedet, något som också står i utskottsutlåtandet. Till det vill jag bara säga, att FN organen brukar ha sina bidragskonferenser på hösten, i oktober och senast i november, då medlemsstaterna gör utfästelser för det kommande verksamhetsåret eller, vid tvåårsprogrammering, för två år i taget. Redan dagen därpå har samtliga deltagare fått en första summering av de bidrag som utlovats. Vid den tidpunkten är det inte för sent att i våra svenska budgetförberedelser jämka de svenska bidragsbeloppen till multilaterala ändamål efter vad man sålunda får veta om den antagliga bidragssumman för FN-organens biståndsprogram. Det svenska budgetåret med dess skifte mitt i kalenderåret är rent av en fördel i detta sammanhang. Vad beträffar livsmedelsfonderingen så har jag både i år och under fjolåret läst formuleringarna mycket noga, och de har varit ytterst allmänna när det gällt hur utbyggnaden skall se ut. Jag tycker också att det är en sådan fråga som utskottsmajoriteten kunde ha skrivit så positivt om att det inte behövt bli någon reservation.

Herr talman! Det är två aspekter som framträder särskilt i fråga om u-hjälpen: den humanitära sidan och — något som jag även vill betona — den oerhöra betydelse hjälpen har som en fredsfrämjande faktor. Ett av de verkligt stora problemen i de internationella relationerna är den växande klyftan mellan fattiga och rika folk. En ekonomisk tillväxt i u-länderna som lyfter dem till en ställning mer i jämnhöjd med de rika länderna är ett villkor för en enad värld. Tyvärr pekar ju utvecklingen tvärt emot att det målet skall uppnås. FN:s proklamation av 1960-talet som ett utvecklingsårtionde för de fattiga folken har inte lett till avsett resultat — tvärtom har de gångna åren närmast kännetecknats av stagnation och tillbakagång för många u-länder, liksom för det internationella biståndsarbetet. Det offentliga biståndet från DAC:s medlemsländer till u-länderna och multilaterala organ har från 1962 till 1966 sjunkit från 0,72 till 0,57 procent av bruttonationalinkomsten. Samtidigt har i-länderna ökat sin nationalinkomst per invånare avsevärt mer än u-länderna förmått göra. U-ländernas export ökar saktare än i-ländernas, köpkraften i u-länderna minskar, skulderna växer, analfabetismen tilltar, livsmedelsproduktionen är klart otillräcklig och befolkningstalen ökar ofta med en snabb het som neutraliserar de utvecklingsansträngningar man gör. Ja, sådan är ungefär den nuvarande situationen. Jag vill först konstatera, att vilka meningsmotsättningar som än finns i dagens debatt kan man i varje fall slå fast att intresset för u-hjälpen är i stigande i vårt land. Detta gäller kanske först och främst ungdomsgrupperna, men jag tror att det förhåller sig likadant med andra grupper i landet. Det var 1961 som centerpartiet första gången motionerade om att målet för uhjälpen skulle sättas till en procent av bruttonationalinkomsten. Det uppslaget kom egentligen från Indien i Förenta Nationerna, och de två politiska partier i världen som först tog upp förslaget var det engelska Labour party och det svenska centerpartiet. Det vann inte gehör 1961, när motionen väcktes, men 1962 var riksdagen mogen för att fastslå att man i princip borde nå upp till en procent av nationalinkomsten. Allting har emellertid tagit mycket lång tid, och regeringen har haft mycket svårt för att bestämma sig. Man har sölat och sölat oavbrutet och först nu, 1968, har man fastslagit en plan över när man skall nå upp till en procent av nationalinkomsten till u-hjälpen. Det är glädjande att detta äntligen skett, men nog har det dröjt bra länge, innan man kommit dithän. Diskussionen rör sig nu om hur snabbt man skall komma fram till detta mål, och där har mittenpartierna stannat för en tidigare tidpunkt än den regeringen föreslagit. Både herr Björk och fru Lindström har använt uttryck, som jag tycker inte borde förekomma längre i denna kammare. De har använt uttrycket överbud. Är verkligen dessa båda socialdemokrater så självgoda i sitt tänkande, att de anser att regeringens förslag är ett axiom och att andras uppfattning, att det bör ges litet mer pengar till u-hjälp, måste få beteckningen överbud? Jag kan inte finna att det uttrycket har något som helst berättigande. Jag anser att det kan finnas olika uppfattningar om hur högt ett anslag bör vara, men dessa företrädare för regeringspartiet använder en fullkomligt felaktig vokabulär när de talar om överbud. Herr Björk sade att vi inte hade föreslagit någon täckning för de ytterligare 100 miljoner kronor till u-hjälpen, som föreslagits från mittenpartierna. Jo, det har vi visst! Det har föreslagits täckning för de hundra miljonerna, även om pengarna tagits på ett sätt som kanske inte alla accepterat. Fru Lindström drog upp en liten debatt om spritskatterna. Man kunde ha gjort den reflexionen om u-hjälp och spritkonsumtion, att svenska folket år 1967 använde tio gånger så mycket pengar till att köpa in alkoholdrycker som vad Sverige ger till u-hjälp. Då tycker jag verkligen inte att det vore så förfärande, om man lagt på ytterligare en tioprocentig höjning i skatten på spritdryckerna. även om man inte har några öronmärkta pengar kunde detta blivit ett ytterligare bidrag till u-hjälpen. Varken herr Björk eller fru Lindström skall påstå, att det inte från mittenpartiernas sida har skapats finansiella möjligheter att ge den höjning som vi har föreslagit. Sedan drog herr Björk in en del politiska aspekter i sammanhanget och talade om hur det skulle gå, om det blir en ny regering. Jag hoppas att hans farhågor kommer att besannas i det fallet, så att det blir en annan regering! Men när det både av herr Björk och från andra håll har talats om »naiva förmynderskapstendenser» vill jag säga, att i varje fall herr Björk inte kommer att ha någonting att säga till om när det gäller frågan om vem som skall bli finansminister i den regering som han för en liten stund sedan höll på att spekulera om. Det finns alltså möjligheter till att ge denna höjning på hundra miljoner kronor. Jag har också visat på att det har varit en bestämd målsättning från centerpartiets sida att så snabbt som möj ligt komma upp till en procent av bruttonationalprodukten till u-hjälpen. Regeringen har ju halkat efter under lång tid och hållit sig till siffror som varit alltför låga. Vår uppfattning har fått anslutning ifrån framträdande personer inom landsorganisationen, när vi från mittenpartiernas sida har velat förbättra u-hjälpen. Men i alla de debatter som förts i denna kammare och i riksdagen över huvud taget har företrädare för regeringspartiet presenterat en väldig provkarta på ursäkter. Man har talat om otillräcklig planering, och man har byggt upp den ena besvärligheten efter den andra. Till och med fru Lindström, som jag respekterar för hennes positiva inställning till u-landsproblemen, har ofta hållit långa tal här i kammaren, men bara i en och annan punkt understött de förslag som syftar till en mera långtgående u-hjälp. Det finns ett växande intresse, sade jag, på många områden, och det är inte bara från ett håll som det ges u-hjälp. Därför tycker jag att det finns all anledning att beakta vad som sagts i en av reservationerna vid punkten 7, om organisatoriska frågor, om inrättande av ett samordningsorgan mellan de biståndsgivande myndigheterna — riksdag, näringsliv, mission och andra humanitära organisationer. Jag finner det självfallet att man bör ha ett sådant samordningsorgan, eftersom det på så många olika håll arbetas på detta område. I en helhetssyn på biståndsverksamheten måste, som det står i reservationen, förutom det statliga stödet över budgeten »inbegripas åtgärder på det handelspolitiska området, näringslivets insatser, missionens och de humanitära organisationernas insatser och, inte minst, samordningen mellan alla dessa biståndsformer». Det kan också starkt ifrågasättas om det inte skulle vara lämpligast, som föreslagits i reservationen 35 b, att överväga att utrikesdepartementet i varje fall skulle ha mera inflytande på hur denna verksamhet utformas. Det kan resas vis sa invändningar mot att man skulle överföra alltsammans till utrikesdepartementet, men å andra sidan har detta en sådan kontaktverksamhet över så gott som hela världen, att det finns förutsättningar för att man kanske skulle kunna arbeta lättare på det sättet. Man borde i alla fall kunna tänka sig att göra en översyn av biståndsorganisationen, vilket är det enda som reservationen avser. Jag skall bara nämna några av dessa punkter, eftersom så många redan har berörts. Jag har rätt stark känsla för alla punkterna, men det har inte sagts någonting om en av dem, den som gäller flyktingverksamheten. Jag har varit med och behandlat ärendet så många gånger och hört så många vädjanden från flyktingskommissarien och direktorn för palestinaflyktingarna, och jag har fått bevittna så mycket av de oerhörda problem, som dessa människor blivit utsatta för, att jag finner det i högsta grad befogat att man följde den reservation som föreslår högre anslag just till flyktinghjälpen. Herr talman! Uibyggnad av en fond för multilateral livsmedelshjälp är väl också en av de punkter, som är synnerligen behjärtansvärda, och det kanske skulle vara all anledning att tänka på detta för svensk del. Om nu socialdemokraterna har drivit det dithän, att den svenska livsmedelsproduktionen skall stanna vid 80 procents självförsörjning, så betyder det också att vi skall ta av den redan knappa kaka som finns för att försörja världens befolkning. Då är det på sin plats att vi försöker göra någonting på ett annat område för att kunna förse världens alltmer ökande och också svältande befolkning med någonting att äta. Herr talman! Beträffande manifestationerna från ungdomens sida för uhjälp och inte minst vad som har förekommit utanför riksdagshuset får man konstatera att det är en ganska ringa grupp som mött upp här. Jag tycker dock att man kan ge en liten honnör åt ungdomarnas ideella strävanden. Kanske 99 procent av andra demonstranter aldrig skulle ge avkall på sin personliga bekvämlighet för att göra en sådan uppoffring. Vilket inflytande demonstrationen än kommer att få tycker jag att man skall ha respekt för deras ideella uppfattning. I detta sammanhang tycker jag att det finns ett förhållande, som rent av utbildningsministern borde intressera sig för, nämligen att dessa ideellt inställda människor har så liten kunskap om hur den svenska riksdagen arbetar, att de fört fram sina åsikter på det sätt som skett här ute. Jag tror inte att det finns någon enda av riksdagens ledamöter som skulle kunna tänka sig att propostion nr 101 skulle bordläggas. Det skulle ju i realiteten betyda att 500 miljoner kronor till uhjälpen kommer att försvinna, eftersom inga pengar i så fall anvisas till nästa år. Vidare är ju den plan, som nu beslutas, ingalunda fastställd på det sättet, att den inte kan ändras under nästa års riksdag eller påföljande års riksdag. Det är självklart att varje riksdag är suverän och kan ändra på den planen. Jag tycker att det borde meddelas så ordentlig undervisning om riksdagens arbetssätt att de, som nu offrar så mycken tid för att på sitt sätt söka påverka utvecklingen, skulle få reda på hur riksdagen arbetar. Herr talman! Här har talats så mycket om de olika punkterna i ärendet, och jag skall därför inte gå in på några ytterligare detaljer, utan jag ber att få ansluta mig till det yrkande som kommer att framställas om bifall till de reservationer, som har avgivits av representanter för mittenpartierna.

Herr talman! Denna debatt har samma kännetecken som andra debatter som förts här under senare tid. De flesta ledamöterna torde inte ha fått utskottets utlåtande förrän vid veckoskiftet eller kanske i går. Debatten förs under tidsnöd och inför tomma bänkar. Besluten kommer att fattas i trötthetens tecken efter det att riksdagen har hållit på och debatterat i närmare tjugu timmar. Självfallet sätter detta förhållande sin prägel på debatten, vilket sannolikt gör många ute i landet besvikna, eftersom de vet att det här gäller beslut av stor räckvidd avsedda att gälla flera år framåt. Jag hörde, herr talman, i förra veckan till dem som lade ner sin röst vid beslutet om försvarsutgifterna. Jag gjorde det i känslan av vanmakt inför världens ständigt stigande rustningskostnader. På samma gång är jag medveten om att Sverige inte ensamt kan slå in på nedrustningens väg. Men vad jag saknar är en debatt om en bättre balans mellan vad jag skulle vilja beteckna som det avvärjande militära och det positiva försvaret. Det senare utgöres av kampen mot världens nöd och svält och för en rättvisare fördelning av världens resurser. Folken i de industrialiserade länderna har fastnat i det kalla krigets tankegångar och tycks inte se — eller vill inte se — att världen hotas av den utarmning som följer av kapprustningen i förening med befolkningsexplosionen. Det säger sig självt att därutöver finns en rad andra företeelser som bidrar till att ständigt gäcka förhoppningarna om fred och framsteg. En naturlig konsekvens av mitt resonemang är att jag inte kan känna någon större tillfredsställelse med den takt i vilken vår u-hjälp stiger. För att u-hjälpen skall erhålla tillfredsställande former krävs ett annat tänkesätt än det som nu dominerar. Man räknar nu med att det samlade biståndet till u-länderna i hela världen uppgår till 32 kronor per person i uländerna. De årliga utgifterna för militära ändamål beräknas överstiga 200 kronor för varje man, kvinna och barn i hela mänskligheten. Nyligen påpekade författaren Per Anders Fogelström, att det internationella fredsforskningsinstitutet i Stockholm får en tiondel av vad den svenska militärmusiken kostar — och detta med den desperation som bakgrund, vilken fötts under efterkrigsåren och med tanke på den framtid som kan vänta oss alla. Med rätta efterlyser professor Georg Borgström en ny giv i Atlantdeklarationens anda, som fastställer att all världens folk skall ha lika rätt till jordens resurser. Det gäller att mobilisera världens progressiva krafter till en planmässig handling. Detta krav gäller också vår u-hjälp och upplysningen om den. Studerar man, herr talman, med det kravet som bakgrund proposition nr 101 och statsutskottets utlåtande nr 128, så måste man göra våld på tanke och tunga för att kunna påstå, att här lämnas ett fullvärdigt svenskt bidrag till vår tids största problem.

Inget tal om överbud kan dölja detta faktum. För mig framstår redan målsättningen att en procent skall uppnås 1972/73 som anspråkslös, men eftersom det inte ges något annat bärande eller genomtänkt alternativ till regeringens, kommer jag att rösta på reservationen. Jag kan i detta sammanhang inte underlåta att påpeka att det ivriga framhållandet av utskottsmajoriteten att Sverige inte ger mindre än andra länder är föga imponerande. Som herr Dahlén redan framhållit är det svenska bidraget per capita inte särskilt stort om man jämför det med nationalinkomsten per capita. Om varje parlament gör sådana jämförelser och särskilt söker upp de avsnitt, som är för landet mest fördel aktiga, finns det risk att u-hjälpen fortsätter att stagnera allt under det att klyftan mellan rika och fattiga länder vidgas. Det har sagts att även om vi höjer vårt bidrag till det dubbla förblir det löjligt litet, men alla kan förmodligen instämma i Sixten Hepplings konstaterande i boken om FN och de fattiga länderna, att de medel som ställs till uhjälpens förfogande är »tragiskt otillräckliga». Heppling visar dock samtidigt att resultaten ofta är beroende framför allt av hur medlen används. Biståndet måste utformas så att det kan integreras i mottagarlandet. Ungefär samma resonemang torde kunna föras beträffande givarlandet — eller annorlunda uttryckt: bidragen kan inte forceras fram så att landets folk uppfattar dem som en börda. Jag har svårt att föreställa mig att den snabba ökningen upp till en procent av det svenska folket verkligen skulle uppfattas som något orimligt. Det finns dock för alla anhängare av ökad u-hjälp — och det har föga observerats här — möjligheten att själva delta i de aktioner av frivillig art som redan startats. Den frivilliga enprocentiga uhjälpen borde kunna bli en folkrörelse som erhöll uppmuntran och hjälp till upplysning, om vi samtidigt kan skapa ett ökat intresse för arbetet ute på fältet och villighet att medverka i det arbete det här gäller. Större vikt kan också fästas vid undervisningen om u-landsfrågorna vilket framhållits i det upprop, som vi alla nyss fått här i kammaren. För de höjningar av anslagen till bistånd som föreslås reservationsvis finns många skäl. I UNICEF står man, efter att äntligen ha accepterat arbete för familjeplanering, inför en utvidgning av sitt program. Ständiga rapporter kommer om behov av mera flyktinghjälp. Skall någonsin den tragiska konflikten i Mellersta östern nå en fredlig lösning är en av förutsättningarna, att flyktingskarorna får sådan hjälp, att åtminstone de yngres arbetskraft kan bli värdefull. Också av rent humanitära skäl ställs här ökade krav på vår hjälpvilja, oavsett vad andra länder är villiga att ge. Detta kan inte vara något »naivt krav», även om herr Björk ville hävda en sådan uppfattning. Man kan således, herr talman, på punkt efter punkt i utskottets utlåtande visa att större insatser krävs av alla slags bistånd, och detta framgår kanske ännu tydligare av propositionen. Man kan göra det även om man erkänner att hela u-landsproblematiken är mer komplicerad än vad många av dagens entusiaster föreställer sig. För att ta vara på och vägleda den entusiasmen krävs vidgad information. I det sammanhanget bör inte de organisationer eller enskilda glömmas bort, vilka under en följd av år med små medel arbetat med dessa problem.

Vi måste också lära oss att det inte finns några patentlösningar. Varje problem måste lösas med åtgärder som är anpassade efter problemets art och det land där det förekommer. Efter att i många år ha efterlyst bättre anslag till ökad upplysning om hela det internationella samarbetet, om FN, fackorganen och u-hjälpen, är det en glädje för mig att notera att utrikesministern nu har gått längre än vad SIDA vågat göra. Det är min förhoppning att detta endast utgör första steget mot en aktiviserad verksamhet till gagn för den ungdom, som fru Lindström med sådan iver och inlevelse talat om. Denna ungdom går en mörk och skrämmande framtid till mötes, om vår generation inte lyckas samla sig till en solidaritetsaktion för världens fattiga folk. Herr talman! Jag kommer att yrka bifall till de reservationer som mittenpartierna lämnat.

Herr talman! Jag har inte begärt ordet i denna debatt i egenskap av motionär. Jag har inte undertecknat någon motion vid årets början som berör denna fråga. Däremot tillhörde jag en av de motionärer, som vid fjolårets riksdag krävde en höjning av u-landsanslagen, krävde att vi skulle få en långtidsplanering för u-hjälpen och att regeringen skulle lägga fram en plan för när vi skall uppnå enprocentmålet. Det är därför jag nu har begärt ordet för att komma med några reflexioner kring den debatt som har förts utanför och innanför detta hus — i dag och de senaste dagarna. Senaste FN-dag var jag och några kolleger till mig kallade till Stockholms kårhus för att diskutera om FN hade misslyckats eller inte. Vi kom ganska snart in på frågan om u-hjälpsbiståndet och den starka kritik som studenterna riktade emot det — ungefär samma tonfall och synpunkter kom fram som då vi har talat med ungdomarna när vi har gästat dem eller har läst i tidningar om och tagit del av de stencilerade upprop som delats ut. Jag tillät mig vid detta möte att säga samma sak som jag vill framhålla i dag, nämligen att det som har gjort att debatten ändå har förts vidare sedan i fjol faktiskt är att vi har vidgat den utanför diskussionerna om enprocentmålet. I och för sig — det har framhållits av bl.a. statsminister Erlander i tidigare debatter är det en godtyckligt uppsatt målsättning. Den är någonting som vi endast kan betrakta som ett minimikrav.

Godtar vi det förslag som utskottets majoritet här framlagt, så har vi en möjlighet att bringa diskussionen förbi de minimimålsättningar, som jag och utskottsmajoriteten uppfattar detta långtidsprogram. Jag tror också att opinionen har börjat väckas för de enorma, oändliga problem, som är förenade med dessa frågor. Det är mycket glädjande att vi i dag har »en klasslös ungdom, vilken känner solidaritet över gränserna», som Inga Thorsson uttryckte det.

Men jag tror också att man måste peka på att det inte endast är ungdomen som känner denna solidaritet. Det finns en lång rad organisationer, kvinnoorganisationer, blandade församlingar, där opinionen är mycket stark och där man ofta med mycket små medel långsiktigt har arbetat på att bredda intresset och förståelsen för hithörande problem, en opinion som också har drivit fram viss särverksamhet i det svenska biståndet. Man kan t.ex. nämna de svenska insatserna för utbildning av kvinnor i Afrika såsom ett typiskt exempel på hur en liten organisations målsättningar utvidgats till en lång rad andra organisationers intressesfärer, för att till sist bli alldeles självklara i det svenska utvecklingsbiståndet. Men det är alldeles givet att det är de aktiva vi når. Det är alldeles självklart att också bland ungdomarna finns de som inte delar intresset för u-hjälpen. Det har ju en del undersökningar redan visat. Jag har alltid hävdat och kommer alltid att hävda att det är vi som politiker och som ansvariga riksdagsledamöter som måste gå före opinionen. Men samtidigt måste vi se till att den förs ut till de likgiltiga och oengagerade. Jag tror att det är helt otänkbart att föreställa sig att vi skulle kunna anslå 36 miljoner kronor för en opinionsinsats bland det svenska folket, såsom föreslås i det upprop som vi just har fått mottaga. Det ligger fullständigt utanför våra ekonomiska möjligheter. Jag tror inte heller att det komme att få avsedd effekt. Man måste nog slå sig ned och diskutera nya sätt att väcka och bredda opinionen. Det går inte bara inom organisationernas ram, det går inte enbart genom undervisning i skolorna, även om det betyder oerhört mycket. Man vet ju t.ex. att UNICEF är det FN-organ som våra skolungdomar bäst känner till. Det går inte genom att göra broschyrer som släpps ned i varje svensk brevlåda. Jag tror att man måste hitta andra vägar. Vad ungdomen under de här dagarna bl.a. gjort har väl varit att väcka dem som icke har varit engagerade förut till ett visst intresse för dessa frågor, till en viss nyfikenhet, en viss önskan att öka sitt vetande om vari problematiken ligger. Jag tror att vi i fortsättningen får diskutera frågan om opinionsskapande mycket mer än vi gjort hittills. Vi får helt enkelt se till att vi med de anslag som föreslås i propositionen får möjligheter att hitta de vägarna till opinionsbildning. Det är ett avsnitt som kräver sin egen utläggning i denna mycket varierande debatt. jag att få yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon polemik med fröken Mattson, men jag vill göra en korrigering. Fröken Mattson sade här att det endast är det socialdemokratiska partiet som har lagt fram ett program om hjälp till u-länderna. Vårt parti har givit ut en bok »Mer åt u-länderna», som också innehåller ett konkret program. Det är väl riktigt att än så länge har endast socialdemokraterna lagt fram ett regeringsprogram, men det är en annan sak.

Herr talman! Det där var inte riktigt, fröken Mattson. Förslaget från den arbetsgrupp, som det socialdemokratiska partiet har haft, avslogs av den socialdemokratiska partikongressen. Ty arbetsgruppen krävde att enprocentmålet skulle uppnås i början av 1970 talet, 1972 75. Skillnaden mellan socialdemokraterna och folkpartiet är alltså att socialdemokratiska progressiva arbetsgruppers förslag i u-landsfrågan avslås medan liberala progressiva arbetsgruppers förslag i u-landsfrågan inte avslås. De kan möjligen förbättras och föras vidare. Så har vi då återigen fått en debatt om klyftan mellan ord och handling i den svenska u-landshjälpen. Det är ingen uppbygglig diskussion. Den visar en regering och en riksdagsmajoritet som vägrar att förstå att vi nått en punkt i debatten som kan bli av historisk betydelse i svensk politik. Vi tvingas till ett avgörande om vi skall vara med och i handling forma ett nytt solidaritetsbegrepp som inte väjer för nationsgränser och inte skyggar inför egna uppoffringar. Bakgrunden är given: den omätliga nöden i de underutvecklade länderna. Därom är vi ense. Troligen kan vi följas åt också i nästa steg av resonemanget: att insatser från den rika världen kan vara av stor betydelse för den fattiga världen. Och kanske kan vi samsas i insikten att det finns projekt att satsa mycket mer på än vi gör i dag, att det finns oerhörda behov som FN inte kan fylla av brist på pengar, att vår egen svenska planering för framtiden kunde föras upp på en mycket högre anslagsnivå utan att sprängas. Kort sagt: att mera pengar kan nyttjas väl för goda syften. Det är sedan vi skiljer oss åt. Två partier i vår riksdag vill nå upp till enprocentmålet först i mitten av nästa årtionde. Visst finns det mycket annat viktigt i u-hjälpsdebatten än frågan om när vi når en procent av bruttonationalprodukten i u-hjälp: biståndets inriktning, dess kvalitet, länderfördelning, tullpreferenser, råvarupriser och mycket annat. Men det kan aldrig skymma att omfattningen av vårt statliga bistånd i en rad fall blir av avgörande betydelse för vilka projekt som kan förverkligas och vilka som måste inställas eller uppskjutas av brist på medel. Därför måste mycket av dagens diskussion kretsa kring frågan hur snabbt u-hjälpen skall öka under kommande år. De som kritiserar enprocentdebatten är ofta de som vill nå detta etappmål senare och långsammare än andra. Fröken Mattson alldeles nyss var ett utomordentligt exempel på den saken. Hon vill förringa hela den här debatten om när vi ska nå upp till en procent av bruttonationalprodukten för att därigenom motivera varför hon inte röstar på mittenpartiernas reservationer. Det avslöjas alltså en dag som denna, då vi skall försöka lägga fast en långsiktsplan för hjälpens ökning upp till drygt 1,5 miljard kronor för att sedan gå vidare mot nästa mål. Och socialdemokrater och högermän, nu som tidigare i ulandsdebatten i broderlig förening kring det lägsta budet, ger oss svaret att det målet skall nås i mitten av nästa årtionde. De finns som vill bordlägga förslaget och begära en ny proposition på riksdagens bord. Det är en vacker tanke ty den förutsätter en sinnesändring hos de styrande. Plötsligt, efter år av debatt och kritik och utredningar, skulle regeringen förstå: vår linje är fel, vår försiktighet är överdriven, vår plan är en skam, låt oss göra en ny. Bordläggning är en vacker tanke, men den handlar knappast om svensk politik. Vår nuvarande regering har haft så många år att tänka på u-landsfrågan, att man inte gärna kan beskylla den för att i plötsligt mod tycka fel och tänka snålt. Proposition nr 101 är ett uttryck inte för en politisk viljeinriktning — den finns knappast — utan en avspegling av en värdering. Värderingen är alltså att u-hjälpen inte är viktigare än att det löfte som gavs i början av 1960 talet skall förverkligas i mitten av 1970 talet. År efter år avslog regeringen våra förslag att lägga fram en långsiktsplan för u-landshjälpen. Det var fel av den att göra det, och det erkänner man kanske i dag. Vi kritiserade regeringen för det. Nu tar man fasta på vår kritik och lägger äntligen fram en plan. Men det blir fel också då. Planen är dålig. Men det är svårt att tro att felet består i att regeringen inte haft tillräckligt med tid eller inte fått nog med informationer när man gjorde den här planen. Mittenpartiernas reservationer är av annat slag. De anger på område efter område en viljeinriktning, som klart skiljer sig från högerns och socialdemokraternas. Senast 1972 73 ger minst 900 miljoner kronor mer i statlig u-hjälp än socialdemokraternas. Det är ett stort belopp. Enbart skillnaden mellan mittens och regeringens förslag under de kommande fem åren är mer än dubbelt så stor som hela den svenska u-landshjälpen i år. Det är den skillnaden som Aftonbladet på ledarplats i går kallade för »symboliska överbud». Det är därför klart, att inga dimridåer kan trolla bort den saken att folkpartiet och centern företräder en hållning i svensk u-landspolitik kring vilken förhoppningarna om ökat bistånd måste knytas. De som till äventyrs haft förväntningar på den nuvarande regeringen måste nu inse att det var illusioner. De som trott på en bred samverkan mellan alla fyra partierna om en progressiv politik måste nu medge att samverkan i u-landsfrågan med socialdemokratin för närvarande måste bli ett samarbete om en dålig plan och om alltför små förbättringar. Förhoppningarna om framtiden vilar därför på att årets val åter skall ge folkpartiet och centern ett stärkt förtroende och att man med det som underlag kan genomföra en förnyelse av den svenska u-landspolitiken. Därmed har jag inte sagt att jag är helt nöjd med folkpartiet i denna fråga. Folkpartiet har visserligen drivit denna sak hårdare än något annat parti. År efter år har man satsat alltmer energiskt på försök att driva på en senfärdig regering. Det är bra, men det är inte tillräckligt. Därför har de unga folkpartister, som sitter i riksdag och partistyrelse, i en motion till årets landsmöte krävt att folkpartiet borde gå ännu hårdare fram i sina krav på att snabbt nå upp till en procent av bruttonationalprodukten i u-landshjälp. Vi är medvetna om att detta mål skulle kräva stora uppoffringar och betydande ansträngningar att förverkliga. Vi vill ändå föreslå vårt parti att gå in för det. Inte för att vi underskattar de statsfinansiella svårigheterna. Inte för att vi bortser från de stora reformer i inrikespolitiken som måste till under kommande år. Nej, skälet till vår motion till folkpartiets landsmöte är att vi tror att vårt land är i en situation som kan visa sig vara av historisk betydelse. Vi skall, jag upprepar det, söka ge solidariteten en ny innebörd. Nationsgränser skall inte längre få förbli solidaritetsgränser. Om 30 år kommer befolkningen på jorden att vara fördubblad jämfört med den nuvarande. Vid sekelskiftet kommer vi att ha sex å sju miljarder medmänniskor på den här planeten. Denna oerhörda befolkningsexplosion sätter in främst i de områden av världen som i dag inte kan försörja sin befolkning. Samtidigt håller hjälpen från den rika världen på att stagnera. Att klyftan mellan rika och fattiga ökar vet vi alla. Människor dör i massor i dag i svält och sjukdomar — och vi i Sverige reagerar med tre tusendelar av vår bruttonationalprodukt i u-landshjälp. Människor kommer kanske att dö i betydligt större antal under kommande år — och majoriteten reagerar med att säga att en procent av nationalprodukten kan vi nå först i mitten av nästa årtionde. Spänningen mellan rika och fattiga länder kan komma att öka och urladdas i konflikter och katastrofer — mångas svar i Sverige är att hänvisa till att vi inte orkar bära ett ökat bistånd mycket snabbare, att svenska väljare inte förstår de här problemen. Här har politikerna svikit — olika mycket i skilda partier. Men inget parti har helt fattat vidden av den utmaning som den rika världen nu står inför och de förpliktelser den lägger på oss. Kan det förvåna någon att unga människor i förtvivlan inför världsnöden vänder ryggen åt de politiker som inte förstår vår tids viktigaste fråga eller i fasta på riksdagshusplanen söker väcka till insikt om katastrofhotet? Mig förvånar det inte alls. Jag ser protesten mot vår nuvarande u-landspolitik såsom ett stöd i kommande års arbete i riksdag och parti. Inte så att det som sägs av dessa demonstranter alltid är riktigt. Inte så att deras energi att nå resultat alltid har en rimlig inriktning — det finns i utrop och upprop en tendens att betrakta alla partier såsom lika gråa i u-landsfrågan, vilket är orimligt när ett par partier söker driva på och ett par partier försöker hålla tillbaka. Men den idealism som har fått näring av insikten om massmisären i världen kan visa sig bli en politisk kraft av betydelse under kommande år. Men då måste man också i press och partier göra skarp skillnad mellan de olika typer av demonstrationer som dessa veckor har fått så stor publicitet. Där finns den grupp som jag här har talat om; den som i medkänsla och förtvivlan inför tredje världens läge i legala former söker väcka politiker och allmänhet till insikt om hotande katastrofer. Där finns en annan grupp av marxistiska fanatiker, som har gjort sig breda på Stockholms kårhus dessa dagar, och som genom upptåg och lagbrott tror sig kunna störta det svenska samhället in i revolution och anarki. Dessa grupper har olika mål och olika värderingar. Den ena drivs av medkänsla med lidande och svältande människor i världen. Den andra drivs av benhårda doktriner, som vill förvandla samhället till ett exercisfält för sina idéer. Den ena gruppen kräver av oss att snabbt öka u-hjälpen i olika former för att hjälpa människor som har det svårt i andra länder. Den andra gruppen kräver av oss att säga nej till en u-hjälp som u-länderna önskar och ja till de revolutioner som den svenska nyvänstern vill ha. Den ena gruppen av demonstranter bärs av solidaritet, deras engagemang pekar framåt. Den andra gruppen av demonstranter hetsas av totalitära dogmer i ett slags studentromantisk tappning. Deras engagemang för tanken bakåt, till kommunister och nazister, som hellre skriker ned folk på möten än arbetar i demokratiska former, där deras isolering avslöjas. Jag vill ta fasta på engagemang och ideal hos den första typen av demonstranter. Nationsgränser får inte längre förbli solidaritetsgränser. Även om inget parti till fullo har levt upp till det idealet, vet jag en sak: man kan inom folkpartiet arbeta för en radikal u-landspolitik. I det socialdemokratiska partiet är det inte möjligt. En arbetsgrupp inom regeringspartiet föreslog att enprocentmålet skulle uppnås 1972/73, ett krav som påminner om mittenpartiernas. Där ingick Ulla Lindström, Alva Myrdal och Ernst Michanek. Deras förslag avvisades av partiledningen, som lade det målet två år senare. Men ingen skall tro att någon i arbetsgruppen höll fast vid sitt förslag på den extra partikongressen i oktober förra året och tog en votering om det. Det gjorde ingen — i insikt om att läget var hopplöst. Därför är det inte utskottets betänkande utan reservationerna som rymmer vilja och krav på en snabb ökning av u-landshjälpen. Skillnaden är så stor, att man livligt önskar att mittenpartiernas satsning efter årets val i hög grad skall sätta sin prägel på den svenska u-landspolitiken. Detta perspektiv — en ny regering — leder mig till slut fram till en direkt fråga till socialdemokraternas talesman i denna debatt, herr Björk. Om det blir en ny regering i årets val och den regeringen följer mittenpartiernas linje att uppnå enprocentmålet i början av 1970-talet i stället för i mitten av 1970-talet: kommer då den social demokratiska oppositionen att rösta nej och kräva nedskärningar? Om vi får en ny plan nästa år med sikte på en procent senast 1972/73 — kommer då herr: Björk och övriga socialdemokrater att år efter år lägga fram underbud och avslagskrav för att hindra biståndet att växa så snabbt? Kommer ni, herr Björk, kort sagt att hålla fast vid er långsamma u-hjälpsökning också om vi får en progressiv regering här i landet?

Herr talman! Det är tydligen nödvändigt att försöka klara ut begreppen för herr Ahlmark i fråga om vad de olika partiernas arbetsgrupper egentligen föreslagit och vad partierna sedan beslutat. Folkpartiets lilla arbetsgrupp kom exempelvis inte med något riktigt bestämt yrkande om tidpunkten utan skrev: »Från statsfinansiella utgångspunkter är det realistiskt att senast budgetåret 1972/73 vara framme vid etappmålet en procent av bruttonationalprodukten i offentligt bistånd. De årliga anslagsökningarna anpassas till konjunkturpolitiska och andra ekonomiska bedömningar.» Men arbetsgruppen undvek att klart definiera vad folkpartiets enprocentmål egentligen innebär. Om herr Ahlmark noga hade läst propositionen och utskottsutlåtandet skulle han ha upptäckt att det finns en hel rad olika möjligheter att definiera detta mål, och den omständigheten att regeringen har valt en något senare tidpunkt sammanhänger ju med att man definierar enprocentmålet på ett särskilt strängt sätt. Väljer man någon av de internationellt vedertagna definitionerna av detta mål skulle vi utan vidare vara framme vid det 1972/73. Folkpartiets lilla arbetsgrupp gjorde alltså ett allmänt uttalande, som folkpartiet ännu inte har behandlat. Socialdemokraternas arbetsgrupp förde ett allmänt resonemang om dessa frå gor och nämnde olika årtal — man nämnde 1972 73, i annat fall 1973/74. Det är inte exakt att säga att socialdemokraternas extrakongress skulle ha avslagit detta, men hela den fortsatta proceduren har inneburit ytterligare preciseringar av tänkandet inom socialdemokratin på denna punkt. Det förtjänar också att erinras om vad fru Lindström redan har observerat, att utskottsmajoriteten för sin del klart säger ifrån att 1974/75 bör betraktas som en minimimålsättning, att exempelvis fred i Vietnam kan medföra snabbt ökade insatser och att vi om budgetläget så tillåter bör kunna vara framme vid målet tidigare. Reellt är det alltså fråga om ytterst oväsentliga skillnader. Men hur herr Ahlmark än skruvar upp sig känner vi ju igen folkpartimetodiken, som vi har mött i så många sammanhang. Först föreslår socialdemokraterna någonting — folkpartiet ligger och lurpassar sedan kommer man efter och föreslår någonting som i varje fall ser ut att vara litet mera. Så har det gått till exempelvis i bostadspolitiken. Socialdemokraterna har föreslagit ett visst antal nya bostäder per år, folkpartiet har gjort ett påslag på ett eller annat tusen, och sedan har den socialdemokratiska regeringen fått fram ett bostadsbyggande som varit större än vad folkpartiet föreslog. Vem vet — jag vill inte lova någonting, men får socialdemokratin behålla regeringsmakten så kanske det går likadant på u-hjälpens område. Herr Ahlmark frågar mig direkt hur vi skall göra om en progressiv regering kommer till makten. Ja, då fortsätter vi väl om den progressiva regeringen sitter kvar. Men jag antar att det var en felsägning och att herr Ahlmark menade: Hur skulle vi ställa oss till en borgerlig trepartiregerings politik på detta område? Det skall jag gärna försöka besvara. Vårt ställningstagande blir i myc ket hög grad avhängigt av vilken politik en sådan borgerlig regering för. Först och främst beror det på om mittenpartisterna kan komma överens med sina bundsförvanter inom högern. Vidare blir det utomordentligt avgörande i vad mån förslag om ökningar av u-hjälpen inordnas i en budgetpolitik som är ansvarskännande och tar hänsyn till landets ekonomiska situation. Jag har svårt att tänka mig att socialdemokraterna med någon särskild entusiasm skulle ansluta sig till en politik som reellt kunde medföra inflation, arbetslöshet eller något sådant; det är alldeles klart att den typen av ekonomisk politik måste vi i oppositionsställning motsätta oss.

Herr talman! Jag har begärt att få replikera herr Björk, därför att jag var ordförande i den där »lilla arbetsgruppen» som herr Björk talade om. Jag skall givetvis inte göra några värdeomdömen här, men om man jämför den publikation som den socialdemokratiska arbetsgruppen presenterade och den vi gjorde, tror jag inte att vår står sig så kolossalt dåligt som herr Björk ville göra gällande. Jag är ledsen att återigen behöva säga att det är en originell argumentationskonst som herr Björk gör sig skyldig till. Han säger att vår arbetsgrupp inte hade någon mening om när man skulle uppfylla enprocentmålet. Vidare tycker han nu att det inte står klart om det är nettonatio nalprodukten eller bruttonationalprodukten vi avser. Jag vill bara tala om för herr Björk att i skriften — och den kanske herr Björk har tillgänglig i sin bänk där han nu sitter — under rubriken »En procent senast 1972/73» förklarade vi att det är realistiskt ur statsfinansiella utgångspunkter att hålla på detta mål. Dessutom står det att det skall vara en procent av bruttonationalprodukten i offentligt bistånd. Därmed finns ingenting kvar av den delen av herr Björks argumentation. Det är fullständigt obegripligt att han försöker sprida en sådan här dimbildning. När man sedan skjuter undan dimman, står han där och har ingenting att komma med. Sedan säger herr Björk att partiet inte har tagit ställning till detta. Men det förhåller sig så att landsmötet äger rum i nästa vecka, och partistyrelsen har lagt fram ett förslag som grundar sig på arbetsgruppens resultat. Herr Björk bör alltså vänta litet med kommentarerna till riksorganisationens beslut. Vad är det vi i dag diskuterar när det gäller planeringen för utvecklingsbiståndets ökning, herr Björk? Jo, det är detta att folkpartiets riksdagsgrupp tillsammans med centerpartiets riksdagsgrupp säger precis det som står i arbetsgruppens skrift, att enprocentmålet skall uppnås senast 1972/73. Vi hade ju ingenting att diskutera om icke detta ställningstagande verkligen hade konkret framlagts av partiet. Ändå säger herr Björk att folkpartiet inte har bestämt sig. Goddag yxskaft!

Herr talman! Herr Kaj Björk vet uppenbarligen mindre om sitt eget parti i den här frågan än jag vet. Och det räc ker ändå att ha läst den socialdemokratiska partikongressens protokoll och det förslag från arbetsgruppen som bl a. låg till grund för debatten på den kongressen.

Men om herr Björk inte tror mig, skall jag citera vad två av talarna på partikongressen sade.

Partistyrelsen och LO:s landssekretariat har stannat för ett förslag om att det målet skall uppnås två år senare.» Hur många vittnen från den socialdemokratiska riksdagsgruppen skall jag rada upp för att visa att mitt påstående är riktigt, att den socialdemokratiska arbetsgruppens förslag i u-landsfrågan avslogs på denna centrala punkt av den socialdemokratiska partikongressen och att man senarelade målet två år? Det är nu alldeles klart att den socialdemokratiska kampanjen om att folkpartiet och centerpartiet bara har små futtiga överbud som ingenting betyder har brutit samman. Man sade tidigare — t.o.m. i eftermiddagens debatt i andra kammaren var det möjligt att säga det — att det inte var några väsentliga skillnader. Det var »symboliska över bud», sade socialdemokratins största tidning Aftonbladet i går. I dag sade utrikesministern att skillnaden var bara »skummet på en redan välfylld bägare». »Den välfyllda bägaren» var alltså socialdemokraternas förslag, och vårt var »skummet» på den här bägaren. Men nu, efter middagspausen, har det blivit en helt ny ton i den socialdemokratiska agitationen mot våra förslag. Man säger att dessa överbud är så stora att de måste leda antingen till att väsentliga reformer kommer att eftersättas eller till att det blir så väldiga skattehöjningar, att inte ens finansminister Sträng vågar genomföra dem. Vad som alltså bara var »skummet på en redan välfylld bägare» för fyra, fem timmar sedan i andra kammaren har efter middagspausen blivit krav som skulle medföra antingen reformstopp på andra områden eller stora skattehöjningar. Jag tycker att socialdemokraterna, när vi nu fortsätter debatten, får bestämma sig. Antingen är det symboliska överbud som vi har fört fram — eller också är det krav som innebär betydande skattehöjningar. Antingen är det en oväsentlig skillnad — eller också är det en klyfta som kommer att kräva reformstopp på vissa områden. Jag kan ge svaret och tala om precis hur det förhåller sig. Den ackumulerade skillnaden mellan senast 1972 75 är beträffande de kommande fem budgetåren minst 900 miljoner kronor, alltså mer än dubbelt så mycket som den svenska u-landshjälpen i dag. Men jag är ändå tacksam för att herr Kaj Björk för ovanlighetens skull svarade på min sista fråga, om hur det blir om vi får en ny regering. Jag vidhåller att det blir en mer progressiv regering än den nuvarande. Mindre progressiv kan den inte gärna bli, ty socialdemokraterna har fastnat för det senaste etappmål som nämnts i den svenska debatten — 1974/75. Jag frågade: Kommer den socialdemokratiska oppositionen, om vi får en ny regering, att varje år ge underbud och framställa krav på nedskärningar så att vi inte uppnår enprocentmålet så snabbt? Herr Kaj Björk säger — och jag är glad för det — att det ändå vore originellt om socialdemokraterna skulle kräva nedskärningar på detta område. Det betyder alltså i klartext att vi kan uppnå målet 1972 73 kan vi aldrig uppnå om vi får behålla den nuvarande regeringen.

Herr talman! Herr Dahléns inlägg behöver jag inte gå in på. Det innehöll om möjligt ännu fler missförstånd än vanligt. Vad gäller herr Ahlmark är det ju han som måste bestämma sig.

Om det förhåller sig så, är det ett enkelt hederlighetskrav att folkpartiet klargör detta för svenska folket, går ut i valrörelsen och säger att u-hjälpen är så viktig och att man föreslår så ofantligt mycket mer än socialdemokratin att man till varje pris måste kräva att det blir fart på skattehöjningarna i Sverige. Om ni gör det, är ni hederliga och uppriktiga, annars är ni det inte. Om det däremot förhåller sig så att skillnaderna inte är väsentliga, visar sig herr Ahlmarks uppskruvade patos vara totalt ihåligt. Jag tycker att det är ganska lönlöst att fortsätta med analysen av dessa programskrifter. Jag har dem direkt framför mig, jag har refererat dem och jag har rent av läst upp vissa av de saker som herr Dahlén sedan har upprepat. Jag har vidare refererat den socialdemokratiska arbetsgruppens rap port, och jag har försökt klara ut för herr Ahlmark, fastän han tydligen ännu inte har förstått det, att detta är en besvärlig diskussion, därför att enprocentmålet kan definieras på olika sätt. Med olika speciella antaganden kan man då komma fram till olika tidpunkter. Till detta kommer sedan att det med en gynnsam utveckling och med de uttalanden som utskottet för sin del gör mycket väl bör vara rimligt att uppnå målet tidigare än vid den tidpunkt då målet enligt regeringen senast skulle vara uppnått. Herr Ahlmark påstår att han vet att skillnaden mellan det förslaget och vad det här gäller innebär 900 miljoner kronor. Nej, det vet inte herr Ahlmark, eftersom det kommer en mängd olika ekonomiska faktorer in i bilden, och han pratar därför bara i vädret.

Herr talman! Det var väl uppenbart, förmodar jag, för de flesta av kammarens ledamöter som hörde på herr Björk, att han försökte suggerera fram intrycket att folkpartiet inte har bestämt sig för vid vilken tidpunkt enprocentmålet senast skulle vara uppnått — det var hela avsikten med hans inlägg; vilken avsikt skulle det annars ha varit? När jag då talar om för honom hur det ligger till, säger han: »Ja, det lönar sig inte att diskutera.» Nej, jag förstår det. Det är alldeles uppenbart, och jag skall inte fortsätta diskussionen på denna punkt. Jag skall i stället givetvis se hur herr Björk voterar om det som han påstår att folkpartiet inte har bestämt sig för, ty det står nämligen i reservationen a vid punkten 5 i statsutskottets utlåtande nr 128 — det utlåtande som vi nu håller på och diskuterar. Vad folkpartiet har bestämt sig för existerar verkligen.
Herr talman! Jag minns ett porträtt som för några år sedan gjordes av herr Kaj Björk — jag tror att det var i en socialdemokratisk tidning. Jag hoppas att herr Kaj Björk ursäktar att jag citerar ett uttryck ur den. Med hänvisning till att herr Kaj Björk ofta brukade använda många ord för att dölja synnerligen enkla fakta, kallades han i de socialdemokratiska kretsarna ofta, med en hänvisning till en berömd fransk film, för »Dimmornas Kaj». Jag förstod aldrig riktigt detta, när jag läste det. Men i dag förstår jag precis vad som menades med »Dimmornas Kaj». Ty herr Kaj Björk försöker i dag att skymma det faktum att folkpartiet och socialdemokraterna använder precis samma definition av procentmål i relation till nationalprodukt. När vi kräver att målet skall vara uppnått senast 1972 75. Han försöker skymma att den socialdemokratiska arbetsgruppens förslag blev avvisat på den socialdemokratiska partikongressen. Han försöker skymma att kampanjen att vi bara skulle ha ett symboliskt överbud, skummet på en välfylld bägare, har brutit samman denna kväll. Han försöker skymma att regeringens procentmål är det mest avlägsna av alla de procentmål som figurerat i debatten. Och han försöker också skymma att skillnaderna mellan de två alternativen är, med en antagen fyra procents bruttonationalproduktökning per år och i fast penningvärde, minst 900 miljoner kronor. Nu förstår jag vad den socialdemokratiska tidningen menade med »Dimmornas Kaj». Jag tycker sedan att det är rörande att höra hur herr Kaj Björk gång på gång kommer tillbaka till herr Holmberg och högern och deras möjligheter att förhindra att enprocentmålet uppnås senast 1972/73. Det är klart att socialdemokraterna måste ha synnerligen stora förhoppningar när det gäller högern. Ty det är ju högern i så fall som i en sådan regering skulle företräda socialdemokraternas u-landspolitik och försöka påverka utvecklingen i den riktningen. Herr Holmberg skulle alltså i den regeringen, enligt herr Kaj Björk, vara advokat för den ökningstakt som nu är herr Björks, herr Strängs och herr Palmes. Det är en rörande syn att se hur herr Björk patetiskt klänger sig fast vid förhoppningen att högern skall se till att en ny regering skall föra en lika långsam politik i u-landsfrågan som socialdemokraterna nu bedriver.

Herr talman! En liten biografisk upplysning! Jag blir inte alls ledsen när herr Ahlmark kallar mig »Dimmornas Kaj». Jag påminner mig nämligen hur denna beteckning uppkom. Det var mycket riktigt namnet på en mycket fin fransk film från 1930-talet med Jean Gabin i huvudrollen. De som först använde detta epitet mot mig var de svenska nazisterna som jag slogs med vid möte efter möte. Sedan försvann de, och så gick det några år. Därpå började jag bekämpa bolsjevikerna, och då dök detta epitet upp i Ny Dag. Nu dyker det upp hos herr Ahlmark, och jag gratulerar honom till att han ansluter sig till samma kategori av motståndare. Jag påminner mig för min del när jag för första gången hade anledning att skriva något om herr Per Ahlmark. Det var när doktor Olof Lagercrantz i Dagens Nyheter ansåg att den unge Ahlmark borde förses med åsneöron. Jag reagerade mycket häftigt i Ny Tid. Jag skrev att herr Ahlmark är en mycket intelligent person och att han verk ligen inte skall behandlas på det sättet. Jag tycker inte om den där tonen, liberaler emellan.

Herr talman! Efter det sista spirituclla meningsutbytet kommer kanske mitt inlägg att verka ganska grått. Jag vill jämföra situationen nu med den som rådde tidigare under dagen när jag på en annan punkt av föredragningslistan agerade med entusiasm och med viss aggressivitet i en ganska hopplös fråga. Det var en fråga som hade anknytning till en mycket större fråga där jag tyckte att riksdagen var på väg att komma fram till en positiv och för alla lämplig lösning. Det var i det sammanhanget bara en detalj som jag försökte få en annan inriktning på. När jag nu blandar mig i denna debatt, så får jag erkänna att det är i trötthetens tecken. Men det är inte en trötthet som är på något sätt betingad av den sena timmen utan det är en trötthet som betingas av den brist på lyftning som man behandlar denna viktiga fråga med. I hela detta resonemang måste många av kammarens ledamöter fråga sig om man verkligen har kvar i perspektivet det allvar som ligger bakom. Ungdomen har reagerat på ett sätt som herr Ahlmark nu senast har refererat.

I det perspektivet är det rätt svårt att med entusiasm ta del av diskussionerna om dessa 58 avslagna motionsyrkanden och alla dessa reservationer kring nyansskillnader. Ett debattinlägg här har jag följt med intresse och entusiasm, och bortsett från en mycket liten detalj skulle jag helt ha kunnat instämma i det som fru Lindström yttrade. Där fanns de perspektiv som jag i övrigt har efterlyst i debatten, och där fanns en plädering för ett konstruktivt förslag i en motion som framlagts under den allmänna motionstiden. Där fanns också tillfredsställelsen att ha fått gehör för ett motionsyrkande i utskottets skrivning, det ena av summa två motionsyrkanden som har lett till någonting. Jag skall inte på något sätt försöka tävla med fru Lindström. Jag vill bara ytterligare påpeka att en del av det motionsyrkande som inte berördes av fru Lindström, nämligen frågan om SIDA:s framtida åtaganden, har utskottet tyvärr inte funnit möjligheter att bifalla. Låt mig ändå säga att jag som fru Lindströms medmotionär är tacksam över vad som har kunnat komma ut av denna framstöt. Det finns en annan motion som har väckts i anslutning till propositionen. Det är en flerpartimotion enbart i andra kammaren, motion nr 1123 av bl.a. fru Sjövall. Jag skulle vilja uppehålla mig litet vid den. Man har där tagit fasta på frågan om samordningen mellan SIDA:s verksamhet och planering och forskningen, och dessa synpunkter kan säkert så småningom komma att få betydelse för det framtida arbetet. Men där finns ett konkret förslag att 10 miljoner kronor skall tas från de sammanlagt 114 miljoner kronor som Kungl. Maj:t föreslagit till det internationella livsmedelsprogrammet under den aktuella treårsperioden. Dessa 10 miljoner skulle komma livsmedelsforskningen till godo. Nu säger utskottet i en — skall vi säga aningslöst välvillig — formulering, att utskottet ser sig nödsakat att avstyrka detta redan av det skälet att hela det angivna beloppet om 114 miljoner kronor motsvaras av gjorda utfästelser till WFP respektive åtaganden under 1967 års spannmålskonvention. Formuleringen »nödsakat» får jag väl tolka som att utskottet har anslu tit sig till motionärernas huvudlinje, nämligen att här finns ett forskningsområde som för närvarande inte har möjlighet att utveckla sig på ett önskvärt sätt. Men jag måste också acceptera de motiveringar som utskottet ger för att det inte kan biträda motionsyrkandet. Vad är det som ligger bakom förslaget? När man talar om den nya katastrofteorin utmålar man — som bl.a. herr Ahlmark — befolkningsexplosionen och den stagnerande livsmedelsproduktionen som det stora hotet mot mänsklighetens fortbestånd. I realiteten kanske situationen inte är lika mörk. Det finns forskare som hävdar att jorden mycket väl kan försörja inte bara de 5—7 miljarder människor som man räknar med skall bebo klotet omkring år 2000 utan sannolikt ett betydligt större antal individer. Det har to. m. nämnts siffror på 1 000 miljarder människor. Man har i olika sammanhang pekat på att ganska blygsamma insatser på livsmedelsforskningens område, på produktionsrationaliseringens område, på distributionens område och på lagringens område på ett radikalt sätt skulle kunna förändra bilden. Detta enprocentmål är någonting som ursprungligen formulerades på den socialistiska internationalen för många år sedan och som antogs av FN år 1960. Hur många målsättningar i den snabba utvecklingens period som vi nu är inne i står sig i åtta år? Jag tycker hela detta resonemang om en procent är ganska verklighetsfrämmande. Vad som verkligen är av behovet är en noggrann utredning om vad som reellt behövs och vilka vägar som skall nå fram dit. Jag kan alltså inte yrka bifall till den ifrågavarande motionen, men huvudinriktningen på den kommer att bli föremål för intresse från min sida under kommande riksdag. Jag hade i utrikesdebatten anledning att harangera herr Ahlmark med anledning av att han och jag hade liknande grundvärderingar i Vietnamfrågan. Han har inte på något sätt givit uttryck för att han skulle ha en från socialdemokratin avvikande grundvärdering heller i den fråga som vi nu behandlar.

Herr talman! Min replik till herr Torsten Hansson kan bli mycket kort. Jag kan åter citera från fru Ulla Lindströms anförande vid den socialdemokratiska partikongressen i oktober 1967. Herr Hansson säger att vi borde vara eniga i de här frågorna och inte dis , kutera skillnaderna så mycket. Men i en replik på kongressen till utrikesministern anför fru Ulla Lindström, att hon »delar Torsten Nilssons mening om värdet av samling, förutsatt att samlingen kan ske kring ett program som ställer u-hjälpen på en anständig nivå, anständig för ett land med Sveriges rangplats som tvåa bland de tio topprikaste staterna i världen. Om uhjälpen fastnar på en lägre nivå som resultat av ett svalt samförstånd mellan de ansvariga eller ett mer eller mindre nödtvunget samförstånd, kan den öppna meningsbrytningen vara att föredra, fruktbarare och hälsosammare.» Jag tycker att fru Ulla Lindström uttryckte den saken bra. Jag kan instämma på varje punkt.

Herr talman! I ett tidigare inlägg har herr Ahlmark sagt ungefär följande: Utifrån vissa grupper, bl.a. dem som demonstrerar utanför detta hus, betraktas alla partier som lika grå. Herr Ahl mark tyckte att det var orimligt när några partier har en progressivare inställning. Jag vill absolut, mot bakgrund av den diskussion som har förts i dag, förneka att det finns några partier som kan gå ut och göra partipolitik på en sådan avsevärt progressivare inställning.

Herr talman! Förnekar herr Hansson att tidpunkten för socialdemokraternas enprocentmål är 1974 73?

Herr talman! Som avslutning på detta replikskifte vill jag säga att den sistnämnda frågan har ju både herr Björk och andra talare i dag klargjort. Skiljaktigheterna är inte de som man velat göra gällande, Däremot finns det väl många ledamöter här som anser att hela det resonemanget i dag är förlegat. Kanske är det det som man skulle vilja åsyfta med »progressiva krafter».

Herr talman! I det utlåtande som vi här behandlar skall jag endast beröra en reservation, nämligen nr 13 vid punkten 15, som gäller frågan om införande av ett nationellt garantisystem för investeringar i u-länderna. Denna fråga var ju i hög grad aktuell när vi vid fjolårets riksdag behandlade det kommersiella utvecklingsbiståndet. Genom en kompromiss mellan socialdemokraternas och högerpartiets ledamöter i statsutskottets femte avdelning gjordes vid det tillfället — för övrigt av ett enigt utskott — en hemställan om att till 1968 års riksdag få ett förslag till sådant garantisystem. »Med hänsyn till att ett multilaterali investeringsgarantisystem inte torde komma att etableras inom den närmaste framtiden kan frågan om upprättande av ett svenskt garantisystem anses ha fått ytterligare aktualitet. I motionerna I: 383 och II: 485 samt I: 479 och II: 603 yrkas att förslag rörande ett nationellt garantisystem skall föreläggas innevarande års höstriksdag. Utskottet anser sig inte böra förorda en dylik tidsangivning men vill å andra sidan framhålla angelägenheten av att det pågående utredningsarbetet bedrivs med sikte på att förslag i ämnet kan föreläggas 1968 års riksdag.

Införandet av ett nationellt garanti system som skulle underlätta för svenska företag att kommersiellt och industriellt bidraga till att öka takten i uländernas ekonomiska utveckling ansågs av högerpartiet vara en väsentlig faktor i den samlade hjälpinsatsen, kanske mera betydelsefull än några miljoner mer eller mindre i kontanta bidrag. Herr Björk menade tidigare här i debatten att de borgerliga överdrev värdet av denna garanti. Det är givetvis mycket svårt att bestämma värdet av den, men vad som kanske är intressant är väl att flertalet industriländer har lämnat den övervägande delen av sin hjälp just i denna form. Hjälp till självhjälp måste på sikt vara en av de förnämsta insatserna för att öka u-ländernas möjlighet till en utjämning mellan rika och fattiga länder, och en medverkan till att dessa länder genom egna «arbetsinsatser skapar grundvalen för en bättre levnadsstandard, nämligen genom en ökad produktion. Handelsministern redogjorde tidigare i kväll för sitt ställningstagande i denna fråga och för länderbestämningen: som han 'hade kommit fram till. Jag måste för min del beklaga att jag fann den argumentationen föga tilltalande. Jag kunde inte finna att den argumentationen täckte det förslag som har kommit fram här i propositionen. Frågan i vilka länder svenskt näringsliv, 'såväl. små som stora företag, kan tänkas ha intresse av att etablera sig kan inte göras .beroende av en departementschefs::'pekpinne, utan hänger i första hand samman med mottagarlandets möjligheter att genom till exempel outnyttjade råvarutillgångar eller på anmat sätt kunna intressera svenska företagare och privatpersoner för etablering.

Herr talman! I dag inleder vi en ny etapp i den svenska u-hjälpen. En särskild livaktighet i den allmänna biståndsdebatten har kunnat spåras den senaste tiden. Det är i och för sig lovande och kan bidra att påverka opinionen och göra den mogen för nya och ökade hjälpinsatser. Det är en ny etapp som inleds, men det är ingen principiell nyordning. Betecknande är att så stor enighet råder om huvudlinjerna för vårt bistånd. Detta bör inte skymmas av en del markant partipolitiskt betonade meningsbrytningar, som vi har hört här under dagens debatt. Det väsentligt nya i dag är främst att en ny marschtakt inleds, en snabbare ökningstakt, mera målmedveten och tidsbunden enligt den tidsplan som skall fastläggas. Den är en direkt fortsättning på de principer som kännetecknar 1962 års beslut, men i fortsättningen blir steg ringstakten mera markant, med en 25 procentig ökning om året som minimum. Detta förefaller mig vara det mest väsentliga som sker genom dagens beslut. Det råder delade meningar om vid vilket årtal enprocenttalet skall nås. Här har förekommit åtskillig yrande debatt om det skall vara 1972, 1974 eller något annat år. Då skulle vi vara uppe i det belopp av 1,5 miljard kronor som vid den tidpunkten beräknas motsvara en procent av vår bruttonationalprodukt. Denna strid om årtal skall inte överdrivas till sin betoning, särskilt inte efter fru Ulla Lindströms analys av innebörden av de båda buden. Man kan i själva verket inte med säkerhet påstå hur litet eller hur mycket i tid som reellt skiljer de olika förslagen. Dessutom har statsutskottet eftertryckligt framhållit att budgetåret 1974/75 förutsätts vara en minimimålsättning, som alltså kan uppnås tidigare om budgetutrymmet gör detta möjligt eller t.ex. genom en särskild biståndsinsats i Vietnam när kriget är slut. Tyngre än tvisten om årtal väger i själva verket att Sveriges riksdag lägger en fast tidtabell för att nå enprocentmålet. Vi kommer att tillhöra en grupp som ännu är mycket liten i världen. Det är inte många länder som åtar sig en sådan tidtabell. Vid UNCTAD-konferensen i New Delhi var det tre länder som gjorde det, Frankrike, Nederländerna och Sverige. Det är hittills de enda tre länder i världen som bundit sig för att nå enprocentmålet vid en bestämd tidpunkt. Jag behöver inte påpeka att man väntar att detta skall stimulera andra länder att följa exemplet. Om Sverige under 1960-talets första år visade upp en beskedlig utvecklingstakt i fråga om u-hjälpen, då vi trevade efter erfarenheter på ett för oss helt nytt gebit, är det inte i och för sig oförklarligt. Vi bör dock med tillfredsställelse kunna konstatera att ökningen nu kommer att gå så mycket snabbare med en väsentlig höjning varje år. Formellt rör sig beslutet i dag om em höjning från 400 miljoner kronor upp: till 500 miljoner kronor eller, som reser vanter föreslår, till 600 "miljoner kronor. Men därtill skall läggas de treåriga åtaganden vi därutöver gör till en rad FN-organ. Den totala utfästelsen i dagens beslut innebär 1,8 miljard kronor. Vill man räkna ut vad det kommer att innebära att fullfölja tidsplanen, handlar det om 7 å 8 miljarder kronor som skall plockas fram över skattsedlarna under de kommande sju åren. Detta är verkligen inga »småsmulor», som det heter på plakaten ute på riksdagsplan: Man skall inte underskatta de påfrestningar i budgeten som det innebär att plocka fram dessa miljarder, när! dessa år efter år växande krav skall trängas med alla andra, inrikespolitiska krav. : Jag tror att riksdagens ledamöter är tillräckligt realistiska för att med en nypa salt ta några av de bombastiska uttalanden som fällts i debatten, i vilka man har menat att vad riksdagen i dag håller på att diskutera är en ganska futtig höjning. Det kommer att kännas annorlunda varje år när pengarna skall anskaffas. Det är ett uttryck för god vilja av riksdagen att fatta detta beslut; det finns icke många parlament i världen som är mogna för ett sådant. Debatten om enprocentmålet har under lång tid hotat att dominera till den. grad, att kvantiteten har undanskymt frågan om kvalitet på vårt bistånd. Sedan vi har fastlagt enprocentmålets tidtabell bör tiden vara inne att flytta över tonvikten till u-hjälpens kvalitet och skjuta den personliga rekryteringen mera i förgrunden. För närvarande tjänstgör bara några hundra svenskar som experter på skilda nivåer i svensk eller FN-tjänst eller som fredskårister m.m. Det är en orimligt låg siffra för ett land som Sverige med sådan utbildningsnivå och med ett sådant engagemang i den allmänna debatten. Det borde komma att avspeglas i en stark ökning av de fältarbetare som på skilda nivåer drar ut och gör en praktisk insats i u-länderna. Den personella rekryteringen och utbildningen uppmärksammas och bedrives med all energi av SIDA. Men den måste uppenbarligen ges en helt annan betoning i den allmänna debatten och propagandan för att attrahera, bli manande och dra till sig folk. Jag hade i går tillfälle att med handelsminister Lange diskutera UNCTAD I[ i denna kammare. Den konferensen berörde en väsentlig del av biståndsfrågan. UNCTAD infriade på intet sätt förhoppningarna och förväntningarna, allra minst de som u-länderna ställde. Industriländerna är inte redo att ta på sig nya åtaganden i handelspolitiken gentemot u-länderna. Vi kan under senare år liksom tidigare konstatera att biståndet har stagnerat och för vissa större länder rent av direkt minskat. Herr Virgin antog i dag att främsta orsaken härtill skulle vara en känsla av besvikelse i industriländerna över att effekten är så ringa av u-hjälpen. Denna orsak finns, och denna besvikelse råder. Jag tror dock inte att vi skall skjuta fram den såsom den främsta, avgörande faktorn för stagnationen i industriländernas bistånd. Det skulle så lätt bli ett skalkeskjul, där dålig eller bristande politisk vilja döljer sig. Nu inriktas planeringen i FN-familjen på det andra utvecklingsdecenniet, 1970-talet, sedan det första decenniet i så hög grad blivit en besvikelse. En plusfaktor är att vi kan gå in i 1970-talet med helt andra kunskaper om u-världen än tidigare. Ett verk som Gunnar Myrdals mäktiga bok om det »Asiatiska dramat» lägger ny kunskap till den tidigare framtagna. I Sverige liksom i många andra industriländer har vi fler erfarenheter än tidigare om biståndsverksamhet. Avgörande blir nu såsom hittills om den politiska viljan kan manas fram. Sverige har i all sin litenhet en roll såsom pådrivare. Trots att kritiker på hemmaplan talar om vår tröghet och vår försiktighet, är Sverige in ternationellt pådrivande i FN-familjen. Det gäller särskilt den multilaterala, obundna hjälpen, där det svenska biståndet har erkänt hög kvalitet. Ett av de allra mest glädjande inslagen i den senaste tidens biståndsverksamhet — och det är verkligen glädjande är överenskommelsen mellan industriländerna om att fylla på Internationella utvecklingsfonden, IDA. Den påfyllnaden innebär 1,2 miljard dollar på tre år. Sverige satsar här stort och relativt sett mer än något annat land. Förslaget i dag innebär totalt 265 miljoner kronor under åren 1968—1970. IDA är kanske det allra förnämsta multilaterala organet i biståndskretsen genom sina mycket förmånliga villkor för krediter, främst till basinvesteringar, och i första hand till de fattigaste länderna med en per-capita-inkomst på högst 250 dollar om året. Långa besvärliga förhandlingar har här äntligen krönts med framgång, och en hotande situation har undanröjts. Ett annat väsentligt bidrag går till UNDP, Förenta Nationernas utvecklingsprogram, som övervägande arbetar med förinvesteringar och där anslaget i dagens statsutskottsutlåtande är upptaget till 276 miljoner kronor för nästa treårsperiod. Det är ett välskött program, som har fungerat särskilt väl i den del av programmet som gått under namnet Särskilda fonden under den dugande Paul Hoffmans ledning. Låt mig göra några kommentarer till reservanternas förslag om en miljardfond för livsmedelshjälp inom Förenta Nationerna. Det är en gammal bekant, men den har tidigare inte övertygat riksdagen och gör det väl inte heller i dag. Syftet är att vidga FN:s livsmedelsprogram och köpa upp överskottsproduktion på världsmarknaden för att lindra hunger. Livsmedelsproduktionen i industriländerna skulle därför i ökad utsträckning inriktas på produktion för hjälpsändningar till u-länderna. Av den anledningen skulle denna fond på 5 miljarder kronor bildas och Sverige skulle gå in med 100 miljoner om året, eller 2 procent. Nackdelen med ett sådant projekt är att det inte skulle ge någon direkt impuls till u-länderna att öka sin egen jordbruksproduktion och utveckla jordbruket; och detta måste dock vara den första, avgörande riktpunkten i varje livsmedelsprogram som uppsättes för u-länderna. Inom överskådlig tid kommer jordbruket i de flesta u-länder att vara huvudnäringen, främsta källan till sysselsättning och bärgning och en hävstång till höjd standard, vilket inte minst experter som Gunnar Myrdal och René Dumont framhållit.

Den andra huvudinvändningen är en konsekvens av det här sagda. Det är ganska orealistiskt att föreslå Förenta Nationerna — som reservanterna Önskar att Sverige skall göra — att skapa ett nytt organ för livsmedelshjälp och att därvid lansera en huvudprincip som skulle bryta mot den nu tillämpade principen om hjälp till självhjälp, med ett program som skulle lägga tonvikten vid akut hungerhjälp. Ett svenskt initiativ i FN av den karaktär reservanterna önskar skulle säkerligen icke ha några utsikter att vinna gehör. Det finns för närvarande och med all rätt en klar ovilja inom FN mot att skapa nya organ. Det gäller naturligtvis i alldeles särskild grad därest ett väl fungerande organ redan arbetar på ett speciellt område. Internationella livsmedelsprogrammet har nyligen satt upp ett biståndsmål på 200 miljoner dollar för åren 1969— 70. Redan har 60 procent av det belop pet tecknats, och Sverige går in med betydande anslag. Därtill kommer att GATT-länderna vid Kennedy-ronden enades om en särskild insats för livsmedelshjälp genom 1967 års konvention, som på tre år skall överföra 4,5 miljoner ton spannmål till u-länder. Sveriges andel är 54 000 ton, motsvarande ungefär 18 miljoner kronor, vartill kommer kostnader för transporter och administration med ytterligare fyra miljoner. Regeringens förslag till investeringsgarantier har varit omstritt och rönt motstånd från skilda håll, dels från dem som motsätter sig varje tanke på ett sådant system, dels från dem som i princip vill att alla länder skall kunna komma i åtnjutande av investeringsgaranti. Jag har från denna talarstol då och då under ett par år efterlyst ett system för investeringsgarantier. Jag har gjort det därför att jag både i FN och i många u-länder konstaterat intresset för ett sådant arrangemang, intresset att kunna attrahera privata investeringar för att få möjligheter att utveckla u-ländernas näringsliv. Sådana investeringar betraktas i de flesta u-länder som ett nyttigt komplement till offentligt bilateralt och multilateralt bistånd. Genom privata företags investeringar kan u-landet tillföras teknisk och industriell kunskap, utbildning och först och sist nya arbetstillfällen, bärgning för de anställda och deras familjer. Vi har tidigare avvaktat tillkomsten av ett internationellt garantisystem. Men när det visade sig dröja har regeringen förordat införandet av det system som nu är aktuellt. Under senare tid har också eftertryckligt dokumenterats både i Alger-stadgan och genom en resolution vid UNCTAD II att u-länderna har intresse av privata företags investeringar med åtföljande garanti. De viktiga förutsättningar och förbehåll som rimligen måste uppsättas här finns också i regeringens förslag; förbehåll som gör att ett privat företag inte skall kunna exploatera u-landet som skett i stor skala och så hänsynslöst under en tidigare kolonial epok. Jag tycker att regeringsförslaget är väl balanserat och med kriterier, som rimligen bör garantera att mottagarlandets intressen och utveckling skall stå i förgrunden. Genom dessa villkor bör missbruk av garantisystemet elimineras. Däremot tycker jag att regeringen liksom utskottet har varit försiktig i överkant genom att så starkt koncentrera räckvidden av garantierna till endast de s.k. huvudmottagarna, som genom en viss utvidgning här har kommit att omfatta ett dussintal länder. Visserligen omfattar det cirka 750 till 800 miljoner invånare, men det begränsar ändå onödigt hårt kretsen av u-länder som kan bli berörda. Det är ganska självklart — och det bejakar väl varje riksdagsledamot — att politiska och andra skäl gör att man måste undanta en del länder från garantisystemet. Jag tror emellertid att man utan större våda skulle kunna sikta till att snarast uppmjuka reglerna, så att den garantiprövande instansen, exportkreditnämnden, får befogenhet till en friare prövning av länder än som förutsättes i statsutskottets utlåtande. Detta kan ske genom allmänna riktlinjer, som utesluter länder med ur politisk synvinkel alltför utmanande regimer men som tillåter en mer generös tillämpning av garantisystemet, mer anpassad efter u-ländernas faktiska läge och utvecklingsbehov. Lika viktigt är att man framgent siktar till att skapa internationellt garantisystem såsom nu studeras inom Världsbanken och som jag hoppas inom en rimlig framtid skall leda till resultat.

Herr talman! I detta det internationella året, som högtidlighåller och slår vakt om Human Rights, de mänskliga rättigheterna, har det svenska statliga utvecklingsbiståndet föreslagits enligt långtidsplan öka med cirka 25 procent årligen under den närmaste sjuårsperioden. Ökningen är förvisso inte så stor som många av oss skulle önska. Det mest positiva omdömet i detta sammanhang har nog givits i UNCTAD:s uttalande, enligt vilket man ansett att målsättningen för Sveriges del, en procent av bruttonationalprodukten, ändå är uppnådd redan i början av 1970 talet, ungefär 1972. Detta om man utgår ifrån den beräkningsgrunden att såväl det offentliga stödet som det privata inräknas i totalanslaget. Med hänsyn till dagens statsfinansiella läge måste jag till nöds acceptera det framlagda anslagsförslaget, som nu under så många timmar har debatterats och analyserats här i kammaren. Beträffande vissa detaljer i detta biståndsprograms utformning har jag emellertid som motionär en avvikande uppfattning gentemot det statsutskottets utlåtande som vi i dag har att ta ställning till. Den första frågeställning som jag vill beröra gäller motionsparet I:869 och II: 1122 under punkt 2, där vi motionärer har hemställt att Sverige bör representeras i världsbankens konsortier för Indien och Pakistan. Enligt utskottets utlåtande är Sverige numera genom observatörer företrätt i dessa konsortier. Så var emellertid inte fallet när sakuppgifter för den här aktuella motionen infordrades. Enligt uppgift konstituerades en konsultativ grupp för länderna Kenya, Tanzania och Uganda i december 1967. Då hade enligt proposition 101 under de fem biståndsåren 1962—1967 t.ex. Tanzania redan beviljats 14 procent av ett totalanslag på drygt 310 miljoner. Det var 44 miljoner i krediter och gåvor. När det då anges i proposition 101 att man i växande utsträckning söker betrakta en biståndsrörelse som ett svenskt bidrag till en aktivitet för vilken mottagarlandet bär ansvaret och att den svenska insatsen skall vara integrerad i mottagarlandets utvecklings ansträngning — då är det sannerligen hög tid att Sverige kommer med i dessa konsortiegrupper, som har till uppgift att skapa »nära samarbete mellan långivare och låntagare». De 36 miljonerna till Sudan och de 12 miljonerna till Tunisien som beviljades under den nämnda =«<femårsperioden =:motiverar också svensk representation i de planerade institutioner av konsultativ karaktär som berörs i propositionen. Sudan har tidigare berörts här i debatten, och på våra bänkar låg i dag en god SIDA-information — Journalister om u-landsbistånd i Östafrika. I denna skrift erinrades bl.a. om att Sudan fortfarande är landet där, som också påpekats av andra talare, ett omfattande religions-, språkoch raskrig fortfarande pågår, ett krig som det inte talas så mycket om men som orsakat stort lidande för många människor. Enligt en annan källa förs där sedan fem år ett inbördeskrig, i vilket cirka en halv miljon människor dödats. Det är ett krig av sådan omfattning att militärutgifterna enligt samma uppgift uppgår till nästan hälften av landets budget. Till detta land har svenskt u-landsbistånd gått, och landet är numera att anse som huvudmottagarland. En halv miljon människor lär gömma sig i bushen, och cirka 150 000 är flyktingar i grannländerna — i Centralafrikanska republiken, i Kongo och i Uganda. Informationen om dessa Sudanflyktingar är ytterst sparsam. Pressen och andra massmedia har också svårt att få fram nyheter från en landsdel dit det är hart när omöjligt att få visum. Men från dem som flytt från Sudan och nu finns i flyktinglägren kommer livstecken. Jag har t.ex. fått brev från ett flyktingläger med önskemål om medel till mat, kläder, medicin och stipendier för 50 studenter. Detta brev — ett av många — är ett talande dokument om svårigheterna beträffande praktisk planläggning och hjälp åt flyktingar. I brevet anges ett stort antal platser i nordöstra Kongo där flyktingar från Sudan lever under miserabla förhållanden — Isiro, Niangara, Rangandi med flera exotiska namn. Flyktingarna söker sig ibland med risk för sina liv tillbaka till de öde byarna i södra Sudan för att leta efter mat. Men de vågar tydligen inte stanna i sitt hemland utan flyr över gränsen åter in i Kongo. Jag är, herr talman, övertygad om att problemen kring flyktingarna från södra Sudan med fördel kunde tas upp till allvarlig diskussion i de konsultativa grupper eller konsortier som berörs i proposition 101. Men vilka av dessa institutioner som redan finns och vilka som är planerade kan inte avläsas i propositionen. Därför ansåg vi motionärer det motiverat att föreslå att Sverige blir representerat i dessa konsortier och konsultativa grupper för bl.a. Indien och Pakistan, grupper som bildats under Världsbankens ledning. Dessa länder är ju prioriterade i det statliga biståndet, och därför är ett svenskt deltagande väl motiverat. Vi anser också att den svenska representationen bör vara betydligt fastare knuten till vederbörande konsultgrupper än vad en observatör är. Den som har erfarenhet från internationella konferenser och överläggningar vet att en observatör har en rätt vag och konturlös ställning i jämförelse med en ordinarie delegat och ledamot av en kommission. I såväl Pakistan som Etiopien deltar för övrigt Sverige enligt proposition 101 som part i en samfinansieringsoperation med Världsbanken och dess dotterorgan, Internationella utvecklingsfonden, IDA. Detta förhållande hade också motiverat ett tidigare deltagande i de konsultativa grupperna eller konsortierna, där samordning av hjälp och värdefullt utbyte av information mellan biståndslämnande länder och mottagarlandet äger rum. SIDA har ju också i sin petita för budgetåret 1968/69 påtalat skillnaderna beträffande arbetet i de konsultati va grupperna och konsortierna. Det påpekas bl.a. att i konsortierna tar deltagarna på ett mer preciserat sätt ställning till sin verksamhet i landet i fråga — man preciserar och samordnar sina biståndsinsatser för att få fram en god utvecklingsplanering och en ändamålsenlig ekonomisk politik. Eftersom konsortierna ej fattar beslut om bistånd, är det alltså endast fråga om diskussioner beträffande vilka åtgärder som kan vara bäst lämpade för att öka biståndets effektivitet. Världsbanken har också enligt uppgift sett denna verksamhet som en av sina viktigaste uppgifter. Herr talman! Enligt statsutskottets utlåtande har motionärernas hemställan om svensk representation i konsortierna för Indien och Pakistan redan tillmötesgåtts.

Jag har tills vidare på denna punkt inte något yrkande. Den fråga som vi nu behandlar, nämligen om u-landsbiståndet, har en problematik som berör inte bara de fysiska nödsituationerna, även om vi alla vet att de omedelbara hjälpaktionerna måste dominera i den akuta situationen. U-landsbistånd är också att medverka i en samhällsteknisk och social omställningsprocess för hela eller delar av kontinenter. Det måste då betyda att vi — det biståndslämnande landet — finner former för en biståndsverksamhet som visserligen snabbt men ändå i trohet mot folkens egna traditioner l1eder till resultat. Det är mot denna bakgrund som vi motionärer har tillåtit oss att peka på den vetenskapliga forskningens stora betydelse och lagt fram förslag om professur i u-landsfrågor. Sedan vi tagit del av proposition 101 har vi ansett det rimligt att föreslå Kungl. Maj:t att låta verkställa utredning angående lämpligaste ämnesomfattning för professuren i fråga. Utskottet har avstyrkt motionerna, men det må tillåtas mig att erinra om att under detta år har universitetskanslersämbetet bl.a. haft anledning att ta upp problemställningar beträffande ulandsfrågor och att ämbetet också i sitt remissvar utgår från att SIDA har kontakt med berörda universitetsinstitutioner och framlägger sina behov av belysning av vetenskapliga synpunkter. Det är också intressant att notera att universitetskanslersämbetet i skrivelse till Kungl. Maj:t den 9 februari i år och i förarbetena till denna skrivelse framhållit vikten av vidgad samverkan mellan bl.a. statlig verksamhet och universitetsforskningen. Universitetskanslersämbetet anser att detta inte minst gäller det samhällsvetenskapligt orienterade utvecklingsarbetet på skilda områden. SIDA har anfört ungefär liknande synpunkter och ser gärna att samhällsoch beteendevetenskaplig forskning när det gäller problemen i u-länderna breddas och fördjupas. Men en första professur anser man sig ej kunna förorda bl.a. med hänsyn till »den påtagliga svårigheten att från andra akademiska discipliner avgränsa en sådan professurs forskningsområde». Denna problemställning har nog också föresvävat motionärerna, men vi har sett frågan så att Sverige som föregångsland nu skulle kunna göra en insats ge nom att ställa u-landsproblemen i fokus och ge u-landsforskningen en egen lärostol. Detta skulle naturligtvis inte binda det vittomfattande ämnet u-landsfrågor till en enda disciplin — den effektiva integrationsprincipen slår vi ju vakt om. Enligt mitt förmenande bör en institution som har u-landsforskning som sin huvuduppgift bli till ovärderlig hjälp för vår biståndsverksamhet. Jag vill i detta sammanhang erinra om att det t.ex. inte finns någon forskning när det gäller immigrationen — invandrarfrågorna. Vi har ju som bekant en viss invandring av oskolad arbetskraft. Den skall utbildas, och detta kan ju också betraktas som ett led i en u-hjälp. Nu skall det gärna erkännas att den översikt av akademisk forskning och undervisning rörande u-länderna läsåret 1967—1968 som ett studium av respektive universitetskataloger ger, förvisso vittnar om pågående forskningsinsatser inom u-landsfrågefältet. Här finns det dock anledning peka på den av riksbankens jubileumsfond gjorda enkäten beträffande svensk u-landsforskning och enligt vilken en fjärdedel av de 150 tillfrågade institutionerna vid våra universitet och högskolor gav, som det heter, »mer eller mindre konstruktiva förslag om den fortsatta utformningen av en sådan forskningsoch undervisningsgren». Enligt denna enkät gäller gemensamt för de flesta institutioner att man strävar efter att arbeta under en central administrativ ledning inom ett begränsat geografiskt område för att lättare kunna samordna skilda intressen inom samma projekt. Som lämpligt koordinerande organ och administrativ central för större forskningsobjekt har de kulturgeografiska = institutionerna <:+ofta nämnts, eftersom ämnets internationella karaktär samt dess betoning av metodfrågor som ofta har en global giltighet ger ämnet generellt sett en viktig uppgift i fråga om mellanfolkligt samförstånd och internationella biståndsprojekt. Det finns alltså möjlighet till samordning av vissa forskningsobjekt. Varför inte då till en lärostol i u-landsfrågor? Till sist, herr talman, vill jag bara peka på det intresse som enligt samma enkät uttalats från flera institutioner om att få hit stipendiater från u-länderna — stipendiater som under ett par års tid kunde beredas tillfälle att forska och studera vid institutionerna. Mot denna bakgrund hälsar jag också med glädje den utredning om utländska studenters utbildningsgång och studiefinansiering som för närvarande pågår. En lösning av detta problemkomplex kan man också beteckna som en del av u-hjälpen. Jag finner det angeläget att understryka att i den grupp av utländska studerande som berörs av denna utredning finns åtskilliga studieinriktade studerande som på grund av olika omständigheter står utanför våra studiesociala bestämmelser och har det ekonomiskt svårt. De bör hjälpas. Deras positiva studieresultat är u-landsbistånd med god utdelning. Herr talman! Med det sagda kommer jag att yrka bifall till motionerna I:1 och II:3 samt följdmotionerna T1:868 och II: 1121.

Herr talman! Fröken Stenberg tog upp några frågor som jag kanske är förpliktad att försöka besvara trots den sena timmen. Låt mig först säga några ord om problematiken kring vårt bistånd till Sudan. Personligen tycker jag att det var psykologiskt olyckligt att denna biståndsinsats kom att göras vid samma tidpunkt som striderna i södra Sudan flammade upp — eller kanske rättare sagt som kunskapen om dessa i och för sig sedan länge pågående strider blivit mera allmänt spridd. Men låt mig peka på en mycket vidare problematik. Det är ju i och för sig ingalunda något originellt att det pågår inbördesstrider i olika u-länder eller att det pågår konflikter mellan olika uländer. Man kan i själva verket säga att förekomsten av sådana konflikter, som kan vara på rasbasis eller på stambasis eller på nationsbasis, i och för sig är uttryck för underutveckling. Det är när länder har vunnit en hög grad av ekonomisk och politisk stabilitet som de kan hålla fred inom sina gränser och mellan sig och sina grannar. Det måste ändå vara mycket svårt att försöka diskvalificera varje u-land som på ett eller annat sätt är invecklat i en sådan konflikt. Låt oss notera att Etiopien som sedan gammalt mottar svenskt bistånd befinner sig i vissa konflikter av detta slag. De är kanske inte så allmänt kända, men det är påtagligt att här förekommer en diskriminering inom vissa områden och sannolikt ganska hårda stridigheter. Det förekommer vissa konflikter mellan Kenya och Somalia. Kenya är också ett av våra huvudmottagarländer. Omfatttningen är kanske mindre allvarlig. Zambia som vi alla ömmar för hotas för närvarande, skulle jag tro, av ganska allvarliga — stammotsättningar, enligt Zambias egen president, och där har förekommit vissa mera begränsade konflikter. Indien och Pakistan, också två huvudmottagarländer, har nyligen varit i krig med varandra. Det har förekommit uppgifter om Indiens behandling av nagafolket, som i och för sig är jämförliga med de uppgifter som förekommit om behandlingen av de svarta i södra Sudan. Man skulle kunna göra listan nästan hur lång som helst. Jag är litet rädd för en viss moraliserande attityd: att man föreställer sig att genom hot om att inte ge hjälp kunna förmå alla u-länder att uppföra sig på ett mänskligt sätt gentemot olika grupper inom sina egna gränser. Beträffande vårt deltagande i Världsbankens olika konsortier kan jag bara hänvisa till utskottsutlåtandet att vi nu är företrädda i konsortierna för Indien och Pakistan. Statsutskottets första avdelning har fått rätt utförliga föredrag ningar om detta, och vi har blivit övertygad av argumenteringen. Jag avstår därför från att gå in på en närmare redovisning i kammaren. Vad slutligen gäller förslaget om en professur i u-landsfrågor framgår det synnerligen klart av universitetskanslersämbetets yttrande att detta icke är ett realistiskt förslag, eftersom u-landsforskning måste spänna över oerhört många områden. När fröken Stenberg säger att det är önskvärt med en bättre integration och ett starkare samarbete osv. har vi givetvis inga invändningar mot hennes synpunkter. Men motionen handlade just om en professur i u-landsfrågor och måste avslås.

Herr talman! Ja, herr Björk, jag är mycket lyhörd för problematiken när det gäller Sudan. Jag anser att vi genom vår biståndsverksamhet skall slå vakt om både norra och södra Sudan. Som det nu är går vårt ekonomiska bistånd till norra delen, medan flyktingarna från södra delen just inte får någonting alls. Jag har också med intresse lyssnat till vad som har sagts om Sveriges representation i de aktuella konsortierna och att denna representation nu är ordnad Men jag har faktiskt en kopia av en skrivelse från SIDA till finansdepartementet och utrikesdepartementet. Den är daterad den 21 februari i år och är resultatet av ett styrelsebeslut i SIDA från den 8 december i fjol. I denna skrivelse bestyrker SIDA med erfarenhet från ett konsortiemöte i Paris, där Sverige var företrätt på observatörsplanet, de positiva uppfattningarna om Sveriges medverkan i konsortiearbetet. Jag vill citera en mening, där man säger följande: »Inför Parismötet förelåg en omfattande ekonomisk rapportering med vissa specialutredningar vilka inte alls eller 2ndast delvis med viss eftersläpning delges utanförstående länder.» Jag anser att detta tyder på vad jag tidigare framhållit, nämligen det befogade i att ha en mera fast knuten representation till konsortierna än på observatörsplanet. SIDA förordar också i den aktuella skrivelsen att Sverige i fortsättningen deltar i konsortiearbetet för Indien och Pakistan till fromma för bl.a. SIDA:s planeringsoch administrativa uppgifter. Enligt uppgift i dag har SIDA inte erhållit svar på den i skrivelsen gjorda framställningen. Därför, herr talman, kommer jag att yrka bifall till motionerna I: 869 och II: 1122 under punkt 2. Beträffande forskningsmotionerna vill jag säga att det kanske ändå är på forskningsoch utbildningssidan som vi på lång sikt kan ge den bästa hjälpen. Inrättandet av en »vrofessur i forskning kring u-landsfrågan med en efter verkställd utredning fastställd ämnesomfattning skulle måhända också få en viss psykologisk effekt, såväl inom som utom Sverige. Det skulle kanske kunna bli ett gott exempel, kunna visa vår goda vilja och vårt försök till framsynthet genom att med en professur påtagligt prioritera u-landsforskning, det forskningsproblem som kanske är det mest brännande i den värld som i FN-sammanhang brukar betitlas som »The Smallest World, the Greatest Family». Därför, herr talman, vidhåller jag mitt yrkande.